Herr talman! Herr Oskarson påstod att jag inte hade givit besked beträffande någon av de frågor som han hade tagit upp i sin interpellation. Vad var det då han där efterlyste? Jo, han ville ha en redogörelse för erfarenheterna av de nya bestämmelserna och ville veta om dessa erfarenheter ger anledning till någon ändring av bestämmelserna. Jag har svarat att ifrågavarande bestämmelser hittills har tillämpats en gång, nämligen för ett halvt år sedan, och att detta material nu bearbetas inom rikspolisstyrelsen. Vi har alltså inte något färdigt material, på vilket vi kan uttala oss om erfarenheterna och om huruvida dessa skulle ge anledning till ändringar av bestämmelserna.

Herr talman! Avsikten med införandet av den kontinuerliga personbedömningen vid polisen var att skapa öppenhet och insyn, att bibehålla nuvarande turordning samt framför allt att åstadkomma en högre grad av rättvisa. Införandet av personbedömningen skedde, såsom vi nyss hörde av statsrådet Kling, efter övervägande inom och 1 samråd mellan personalorganisation och arbetsgivare. Frågan är inte ny eller påkommen efter polisens förstatligande, även om genomförandet skett efter den tidpunkten. Polisförbundets kongress 1963 rekommenderade att förbundet skulle sträva efter att genomföza en kontinuerlig personbedömning, och kongressen tillsatte också en kommitté som skulle utreda frågan. Alla var väl överens om att mot en mera generell tillämpning av den då föreslagna kontinuerliga personbedömningen talar, att den inte garanterar fullständig objektivitet. Man avsåg dock att skilja mellan denna bedömning och den som sker vid eller före tjänstetillsättningar. Den kontinuerliga bedömningen har förutsatts ske årligen, och den första bedömningen genomfördes, såsom vi nyss hörde, hösten 1968. Denna bedömning avser befattningshavarens förhållande i den befattning han för tillfället innehar. Bedömningen vid ansökan till en viss högre tjänst utgör i stället en prognos om polismannens lämplighet för den sökta tjänsten. När denna prognos ställs utgör delvitsorden vid den kontinuerliga bedömningen en betydelsefull faktor. Men vitsord till sökt tjänst kan aldrig automatiskt utgöras enbart av en sammanfattning av delvitsorden i den kontinuerliga personbedömningen. Lämplighetsvitsord till tjänst med större krav på prestationsförmåga i skilda avseenden än i den egna tjänsten bör därför oftast sättas lägre än vad som eljest skulle kunna motiveras av delvitsorden. Detta förhållande har kanske i viss utsträckning missuppfattats av personal i olika grader. Har man emellertid bara de nämnda principerna klara för sig, kan man knappast finna anledning att angripa systemet. Jag tror snarare att det skolmästaraktiga systemet att betygen skall sättas efter ett riksgenomsnitt är betydligt mera angripbar. Inom ett polisdistrikt kan det finnas genomsnittligt mycket duktiga polismän, i andra kan genomsnittet ligga under normalkurvan. Att inte ta hänsyn till dessa förhållanden skulle vara anmärkningsvärt, allra helst som befattningshavare från två polisdistrikt kan konkurrera om samma befattning i ett tredje distrikt, där förhållandena i de två andra inte är kända. Mot förhållandena i detta avseende har jag personligen hört många hårda ord riktas, även om jag inte nu kan peka på något speciellt distrikt. I sådana fall är det kanske inte underligt att det framförs kritik. Oavsett om ett distrikts personal ligger över eller under normalkurvan, måste personalen kunna kräva att bedömningen sker objektivt för varje befattningshavare utan hänsynstagande till riksgenomsnittet. En annan fråga är om polismän, som aldrig begärt att få bli bedömda — erfarna, dugliga och pålitliga människor i samhället — skall behöva bli deprimerade av betygssättning på gamla dagar. Det har säkerligen i en hel del fall resulterat i att somliga polismän tappat arbetslusten, och det förlorar vi alla på. Låt i stället endast de som har för avsikt att söka befordringstjänster bli utsatta för bedömning och då med vederbörandes vetskap och medgivande. Insynen i betygen har vidare vållat en viss kritik. Samtliga befattningshavares betyg utställs till beskådande. Hur blir det då med den personliga integriteten? Hur känner sig den, som fått ett mycket lågt betyg — kanske i någon mån på grund av att vederbörande drabbats av det förut omnämnda riksgenomsnittet? Detta, herr talman, är bara några få synpunkter, som visar att systemet — om det skall finnas kvar — kanske redan behöver ses över.
Herr talman! Jag kanske var kritisk mot herr statsrådet när jag sade att jag inte fick svar på de frågor jag hade ställt, men jag kan nog inte komma ifrån att det är så. Första sidan av svaret innehåller en historisk redogörelse, och på andra sidan finns en redogörelse för bestämmelserna. I sista stycket sägs att den första personbedömningen genomfördes under hösten 1968. Jag kan inte komma ifrån att detta är en beskrivning av vad som har skett och inte ett svar på mina frågor huruvida statsrådet har några erfarenheter av bestämmelserna om personbedömning av polispersonal och om statsrådet i så fall överväger att på grundval av dessa erfarenheter ändra bestämmelserna. Det väsentliga är dock inte vad jag anser om svaret utan det väsentliga är att dessa ansträngningar — som jag tror vi är överens om — leder till en förbättring av det nu gällande systemet. Det är verkligen angeläget. Jag vet att systemet har vållat stor irritation ute på arbetsplatserna och bland de enskilda polismännen. Detta är, som jag sade tidigare, till men både för arbetstrivsel och arbetseffektivitet. Mina kritiska synpunkter har framförts av den anledningen att jag hoppas att de skall beaktas när man nu skall se över det provisoriska systemet för att gå in för ett mera bestående.
Herr talman! Skillnaden i uppfattning mellan herr Oskarson och mig består helt enkelt i att herr Oskarson vill ha ändringar i de nuvarande provisoriska bestämmelserna utan att avvakta erfarenheterna av den enda gång de har tillämpats, medan jag vill vänta tills jag får del av de erfarenheter som kommer fram vid en bearbetning av materialet, innan jag tar ställning.
Herr talman! Herr statsråd, det var väl inte riktigt rätt. Jag har fått vissa erfarenheter och vissa synpunkter — som jag sade i mitt inlägg tidigare — som jag ansåg vara så betydelsefulla att de borde framföras. Sedan har jag frågat om statsrådet på grundval av erfarenheterna avser att göra några ändringar av bestämmelserna. Att dessa ändringar inte skall företas innan resultatet av den utredning som pågår inom rikspolisstyrelsen har framlagts, torde vara självklart.
Herr talman! Jag avser inte att göra några ändringar i de provisoriska bestämmelserna på grundval av de erfarenheter som herr Oskarson har.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig, om jag är beredd att överväga tillsättande av en kriminalpolitisk beredning med uppdrag att fortlöpande följa vår strafflagstiftning. Brottsbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1965, är resultatet av ett mångårigt reformarbete, som avsåg såväl bestämmelserna om de särskilda brotten som utformningen av påföljdssystemet. Jämsides med detta reformarbete på straffrättens område har en fortlöpande upprustning skett inom kriminalvården med sikte på att skapa humana och effektiva behandlingsmetoder. Men reformarbetet inom kriminalpolitiken är inte och kommer aldrig att vara avslutat. Detta framgår bl a. av att det redan har gjorts vissa be tydelsefulla ändringar i brottsbalken, bl.a. av reglerna om villkorlig frigivning och om förverkande av egendom på grund av brott. För närvarande pågår arbete på partiella reformer beträffande flera olika delar av det kriminalpolitiska området. I första hand bör nämnas det arbete som kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården sedan år 1967 bedriver med att se över lagstiftningen om behandlingen av personer som har tagits in i fångvårdsanstalter och häkten. Av betydelse för den kriminalpolitiska behandlingen av ungdomsbrottslingar är också verksamheten inom samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Vidare pågår utredningsarbeten beträffande särskilda brottskategorier. Sålunda är vissa yttrandefrihetsbrott, nämligen uppvigling, brott mot trosfrid samt sårande av tukt och sedlighet, föremål för översyn genom kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet. Frågor om förstärkt integritetsskydd på personrättens område utreds av integritetsskyddskommittén och frågor om ämbetsbrotten av ämbetsansvarskommittén. Åtgärder mot butikssnatterierna övervägs av 1968 års brottmålsutredning. Abortlagstiftningen är också under utredning. Avkriminalisering av fylleriet övervägs. Även andra mera begränsade reformer är aktuella. Man kan förmoda att den snabba rättsutvecklingen inom kriminalpolitiken snart nog påfordrar att också andra frågor än de som nu är föremål för särskilda överväganden ägnas uppmärksamhet. Det finns otvivelaktigt skäl som talar för tillsättandet av en sådan kriminalpolitisk beredning som fru Eriksson avser med sin fråga. Jag anser dock att tiden ännu inte är mogen för det samlade grepp som en sådan åtgärd skulle innebära utan att man åtminstone ytterligare någon tid bör fortsätta på de partiella reformernas väg.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det svar jag har fått på interpellationen. Även om det inte anger just vid vilken tidpunkt vi kommer att få en ny lagberedning, så innebär det i alla fall en för mig tillfredsställande förklaring till uppskovet. Av svaret framgår också att justitieministern är väl medveten om att den snabba rättsutveckling som nu sker kan påfordra ännu snabbare lagreformer än tidigare. För all del, den nuvarande justitieministern har aldrig behövt lång tid för att bestämma sig för nya lagar. Han har inte låtit något av allt det som under hans tid bubblat upp torka på sig, utan han har varit snabb att handla och har djärvt framfört djuplodande lagstiftningsprojekt i progressiv anda. Det är alltså inte någon misstro mot justitieministern som gjort att jag ställt frågan, och det är inte heller något fjäsk när jag berömmer honom. Men problemet finns där. Att det föreligger risk att rättsutvecklingen akterseglas av den allmänna opinionen är vi medvetna om. Jag nämnde i min interpellation att både straffrättskommittén och strafflagskommittén kom med sina betänkanden mycket tidigt, 1953 respektive 1956. De var egentligen grundade på tankar som hade börjat malas redan före andra världskriget. Det tog väldigt lång tid innan dessa tankar kom till uttryck i lagar som vi skulle rätta oss efter. Lagarna började inte tillämpas förrän 1965. Det tar uppenbarligen lång tid att förbereda stora lagstiftningsarbeten. Jag är övertygad om att det behövs lång tid för människor som går i spetsen som pionjärer för att kämpa ner misstro som gör sig gällande mot nya lagar. Det krävs en debatt under många år innan man har miljö för en ny lag stiftning så att den får förtroende bland folk. Det är därför jag anser att man efter genomförandet av en lag skall följa utvecklingen på det sätt justitieministern också sagt, inte slå sig till ro utan vara beredd att studera verkningarna och eventuellt överväga nya reformer. Jag är medveten om att en permanent lagberedning inte självklart innebär ett stöd för progressivitet. Man kan också få en lagberedning, som verkar som en broms i stället för att vara pådrivande. Erfarenheter av en sådan utveckling kan vi finna i våra grannländer. En gång klart lysande juristexperter kan stanna kvar i en sådan beredning och hinna bli övermogna. En lagberedning är således inte alltid säkraste vägen, om man vill följa opinionen och till och med hålla sig en smula före sin tid. Det kan hända att utvecklingen kan drivas längre genom att man — som justitieministern nämnde — utreder delproblem och genomför delreformer. Men jag är ändå nöjd med vad justitieministern sagt i sitt svar. Det innebär ett löfte att det när tiden är mogen — ett för all del ganska auguriskt uttryckssätt — kan det bli lämpligt att ha en beredning som tar ett större grepp över lagstiftningen. Jag tackar för svaret och misströstar inte om den progressiva viljan bakom det.

Herr talman! Fru Ryding har frågat dels om jag är beredd att medverka till att omgående instruktioner utgår till arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnderna så att vissa uppgifter om arbetssökandes personliga förhållanden inte behöver befaras återfinnas på listor som förmedlingarna tillhandahåller arbetsgivarna, dels vilka åtgärder jag i så fall avser att föreslå. När en arbetsgivare söker arbetskraft och vänder sig till arbetsförmedlingen får arbetsgivaren ibland genom länsarbetsnämndens försorg listor över arbetslösa. Listorna upptar namn, födelseår, civilstånd och tidigare sysselsättning. Interpellationen avser frågan, om listorna bör innehålla uppgifter om t.ex. sjukdom och andra personliga förhållanden. Arbetsförmedlingen har till uppgift att ge arbetssökande förslag om arbete som bäst motsvarar hans eller hennes önskemål och förutsättningar samt att ge arbetsgivaren förslag på den arbetskraft som bäst svarar mot företagets behov. Det är därför nödvändigt för arbetsförmedlingstjänstemannen att ge så fullständig information som möjligt åt både arbetsgivare och arbetssökande. I 1966 års arbetsmarknadsproposition framhöll dåvarande inrikesministern bl.a. att arbetsgivaren därvid har rätt att få del av de informationer som arbetsförmedlingen har om sökanden i den mån — och detta är en viktig begränsning — informationerna har betydelse för bedömningen av sökandens lämplighet för arbetet. Enligt sekretesslagen får handlingar i ärenden rörande arbetsförmedling inte utlämnas i vidare mån än som behövs för förmedlingsverksamhetens behöriga bedrivande. Det innebär att den presumtive arbetsgivaren kan få vissa upplysningar som inte är tillgängliga för allmänheten. Arbetsförmedlingens tjänstemän kan således behöva lämna arbetsgivare även sådana upplysningar som från sökan dens synpunkt kan vara negativa, t.ex. om alkoholproblem eller sjukdom, dock med den viktiga begränsningen att upplysningarna har betydelse för det aktuella arbetet. Det är lika oriktigt att för arbetsgivaren dölja betydelsefulla uppgifter som att till honom okritiskt lämna ut alla uppgifter om personliga förhållanden. Vad jag nu har nämnt om principerna för förmedlingsverksamheten får självfallet betydelse för hur personuppgifter bör tillhandahållas arbetsgivare i bl.a. sådana fall som interpellanten avser. Principerna innebär att förmedlingstjänstemannen i det enskilda fallet skall ta ställning till vilka uppgifter om den sökande en arbetsgivare behöver ha för att tillsätta en viss befattning. Det måste då anses olämpligt att personuppgifter anges på listor, som upptar många arbetssökande och som lämnas till arbetsgivare och kan komma till många personers kännedom. Arbetsmarknadsstyrelsen, som har tillsyn över den offentliga arbetsförmedlingen, har också med anledning av interpellationen framhållit att listor med sådana uppgifter som avses i interpellationen inte skall lämnas till företagen och att, i den mån så ändå skett, detta berott på misstag. Eftersom = arbetsmarknadsstyrelsen, som svarar även för förmedlingstjänstemännens utbildning, således har uppmärksammat de förhållanden som påtalas i interpellationen, torde rättelse komma till stånd utan några åtgärder från min sida.

Herr talman! Först ber jag att få tacka inrikesministern för svaret — som är både utförligt och positivt — på min interpellation. När jag fick kännedom om förfaringssättet betvivlade jag faktiskt först riktigheten, då jag inte ville tro att arbets förmedlingarna sysslade med sådan polisiär verksamhet — enligt all den undervisning som jag fått i kammaren under föregående år. Men när jag sedan fick fotostatkopior i min hand av dessa listor, böjde jag mig för fakta. Och beklämmande i sammanhanget finner jag vara att efter en tidningsnotis om min interpellation fick jag brev från arbetslösa från andra delar av landet, som ansåg sig ha blivit ojust behandlade av arbetsförmedlingarna. Detta har också bekräftats av fotostatkopior. Det gör att jag måste misstänka att företeelsen inte får betraktas som en engångsföreteelse eller som ett misstag. Beträffande den ömsesidiga informationen, som inrikesministern talar om i sitt svar, är jag inte övertygad om att denna fungerar så perfekt när det gäller för den arbetssökande att få uppgifter och upplysningar om företagen, i varje fall inte uppgifter som kan härledas till rent personliga. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att citera vad tidningen Metallarbetaren nr 16 skriver — alltså ett organ för 330 000 arbetare i vårt land.

S. V. »Om denna form av service skall ha något berättigande», skriver tidningen vidare, »bör den göras dubbelriktad så att även arbetssökande får intima upplysningar om de företag som vill ha deras tjänster», t.ex. »Företaget betalar urdåliga löner. Direktören dricker för mycket. Kamrern nyper kontorsdamerna i stjärten. Förra veckan blev halva arbetsstyrkan matförgiftad. Det var En sak till. Den landsdel i Sverige, varifrån de omnämnda listorna kommer, har i dag en svår arbetslöshetssituation, och om man från arbetsförmedlingen lämnar ut listor med upplysningar av påtalad karaktär, kommer denna situation sannerligen inte att förbättras. Jag anser också att det är ett grovt misstag att tro att om en människa en gång är »törstig» kommer han alltid att förbli det, om en människa en gång är fet så kommer han alltid att förbli det o.s.v. Jag är därför glad över att inrikesministern tagit kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen, som har tillsyn över den offentliga arbetsförmedlingen, och att denna instans bekräftat att listor med uppgifter av den typ jag har påtalat i min interpellation inte skall lämnas till företag och att om så skett detta berott på ett misstag. Men när misstagen går ut över den personliga integriteten är det alltid mera ödesdigert än annars. Inrikesministern säger att AMS har uppmärksammat de förhållanden som jag har pekat på, och då är det väl bara att hoppas att den myndigheten, som ju har hand om omskolningsverksamheten i hela landet, också snabbt skall lyckas att omskola sin egen personal, så att några sådana »misstag» som jag aktualiserat aldrig mer behöver uppstå. Herr talman! Jag tackar än en gång inrikesministern för svaret och uttrycker samtidigt den förhoppningen, att han i den mån detta är möjligt kommer att följa utvecklingen på detta område.

Herr talman! Jag kan säga att jag finner det otillfredsställande att sådana händelser, som interpellanten har pekat på, har förekommit och förekommer. Det goda bör emellertid denna interpellationsdebatt föra med sig att vederbörande tjänstemän som tar del av debatten verkligen får klart för sig vilket ansvar de har när de får sig anförtrodda uppgifter av detta slag.
Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat om jag har gjort några sonderingar med löntagarorganisationerna för att få klarhet om de anser en allsidig utredning angående skyddet mot obefogad uppsägning motiverad och om jag har för avsikt att tillsätta en utred: ning angående behovet av ökat skydd för arbetstagare mot obefogade uppsägningar. Svaret på den första delen av frågan är ja. Jag har under våren haft överläggningar med de största löntagarorganisationerna om anställningsskyddet. Överläggningarna har emellertid inte än blivit slutförda, bl.a. på grund av att uppmärksamheten i första hand har fått ägnas åt de pågående avtalsförhandlingarna. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att för närvarande ge något svar på den andra delen av frågan. Så mycket kan jag dock säga att jag anser att frågan om anställningsskyddet är angelägen.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Jag kan inte som fru Ryding säga att svaret är särskilt ingående, men jag hoppas att det är att fatta som positivt. Inrikesministern säger att frågan om anställningsskyddet är angelägen, och jag utgår från att med det uttrycket avses att det är ett angeläget problem som det också är angeläget att få löst. Det är i så fall ett viktigt konstaterande. Tidigare har vi inte varit eniga på den punkten. Det tar tagit oss ungefär ett dussin år att få det erkännandet. Men jag är uppriktigt glad över att det nu har kommit. Jag skall inte i dag uppta tiden med att redogöra för en rad fall som motiverar att denna fråga tas upp på det sätt som jag hoppas nu sker. Om vi är överens på den punkten finns det ingen anledning att upprepa sig där, även om det sedan frågan diskuterades senast har inträffat ytterligare en rad fall som motiverar att något blir åtgjort i frågan. Vad som dessutom blivit ytterligare klarlagt är att vi alltjämt här i landet står på den fria uppsägningsrättens grund. Det sägs i svaret att statsrådet har haft överläggningar med de största löntagarorganisationerna, och då skulle jag vara mycket intresserad av att höra vilka organisationer överläggningarna förts med och vad de har lett fram till. Under eftermiddagens lopp har jag haft tillfälle att sammanträffa med representanter för en rad stora organisationer på TCO-sidan, men ingen av de tjänstemannarepresentanterna hade hört talas om några kontakter i detta fall. Det vore därför av intresse om statsrådet här ville redogöra för litet närmare vilka organisationer som varit med vid de nämnda sonderingarna. Tidigare har det ju här i riksdagen, när denna fråga diskuterats, sagts att om LO vill ha en sådan här utredning, så kommer den också att tillsättas. Vid det senaste tillfället uttalades detta med mycket stor tydlighet här i andra kammaren, och vi fick då också av talesmannen för utskottsmajoriteten höra att det inte fanns något behov av att tillsätta en utredning. Men vid samma tillfälle uttalade statsrådet Geijer i första kammaren att ett avslag på våra motioner inte skulle betyda att regeringen komme att lämna problemet åsido. Det nämndes då också att den optimism som man hade hyst 1964 avlösts av en viss tveksamhet — ja, t.o.m. av pessimism. Vi som drivit dessa frågor har ju ansett att lösningen inte var fullständig heller efter de förändringar som genomfördes i avtal 1964. Och man måste i dag verkligen beklaga att det gått lång tid sedan dess utan att denna har blivit vettigt använd för den efterlysta utredningen. Om man anser att det verkligen är angeläget att lösa trygghetsfrågorna för de enskilda gäller det ju att inte skjuta dessa ting på framtiden gång efter annan. I november hade enligt statsrådet Geijer inrikesministern redan förberett vissa sonderingar med löntagarorganisationerna för att få klarhet om deras uppfattning. Skulle då inte dessa sonderingar ha kunnat vara färdiga redan innan de nu pågående avtalsförhandlingarna började? Jag hoppas att herr statsrådet vill lämna en närmare redovisning för vad som framkommit vid sonderingarna. Har det också sitt intresse vad tjänstemannaorganisationerna säger eller är det, såsom tidigare antytts så många gånger här i riksdagen, bara LO-sidans inställning som är intressant? Vill herr statsrådet, till skillnad från vad som tidigare sagts, ta hänsyn även till tjänstemännens önskemål att få denna fråga utredd? Om man nu i vidare kretsar börjat finna att frågan för dagen inte är tillfredsställande löst och att det därför föreligger behov av en utredning är det ju viktigt att det här i kammaren lämnas en redovisning på den punkten.
Herr talman! Jag måste säga att jag är överraskad över både den insinuanta tonen i och utformningen av fru Nettelbrandts anförande. Vi har inte haft tillfälle att diskutera detta spörsmål med varandra tidigare, men jag hade ändå hyst förhoppningen, att när jag första gången ger svar på en interpellation av fru Nettelbrandt, så skulle hon tro på de uppgifter som jag lämnar. Nu menar fru Nettelbrandt att jag bör ange vilka personer jag har talat med. Hon säger sig under eftermiddagen ha varit i kontakt med en rad representanter för tjänstemannaorganisationerna, och så anser hon det nödvändigt att jag skulle ange med vilka personer kontakter har tagits och även redovisa vad kontakterna inneburit. Jag skall naturligtvis avstå från detta. Jag anser inte att det, när man skall tillsätta en utredning och utforma direktiv för denna, finns anledning att i detalj redogöra för hos vilka personer man gjort sonderingar. Men eftersom fru Nettelbrandt tycks ifrågasätta riktigheten av mina uppgifter ber jag henne att ta kontakt med ordföranden i LO och direktören i TCO. Jag tror att hon då kan få besked om vilka personer som deltagit i överläggningarna.
Herr talman! Jag har här redogjort för den inställning som gång på gång har mött oss motionärer i denna fråga här i kammaren och i medkammaren. Det är just denna inställning att om LO sidan blir intresserad av frågan, då är man villig att ta upp den. Att det på tjänstemannasidan har funnits ett uttalat intresse för att en utredning skulle komma till stånd har man däremot fäst mindre avseende vid. Jag har ingalunda ansett det vara nödvändigt att få redogjort för de privata samtal som har ägt rum mellan statsrådet och olika organisationsrepresentanter. Herr statsrådet sade: »Jag skall naturligtvis avstå från det.» Naturligtvis? Jag finner det verkligen inte naturligt att avstå från att lämna kammaren en redovisning, inte för vilka personer — det är mera ointressant — utan för vilka organisationer som är tillfrågade och för vilket resultat man vid dessa sonderingar har kommit fram till. Jag konstaterar fortfarande att den frågan är obesvarad. Det är just resultatet som är av värde för att man skall kunna bilda sig en uppfattning om det eventuella svaret på fråga 2, som ännu inte är lämnat, om någon utredning kommer att tillsättas eller icke.

Herr talman! I statsutskottets förevarande utlåtande behandlas frågor rörande det statliga utvecklingsbiståndet. Jämfört med föregående år innebär det förslag som framlagts en ökning med drygt 25 procent, eller 130 miljoner kronor, till sammanlagt 634 miljoner, allt i enlighet med den långtidsplan och det s.k. 1-procentsmål som antogs av förra årets riksdag. Långtidsplanen innebär att den svenska u-hjälpen kommer att expandera snabbt under de närmaste åren och ganska snart kommer att omfatta miljardbelopp. Trots att vår u-landshjälp i pengar räknat har ökat och ökar snabbt, och trots att man även i regeringspartiet ofta talar om samlande lösningar på u-hjälpsproblemen har vi här i Sverige aldrig haft någon parlamentarisk utredning rörande omfattningen av och formerna för vår u-landshjälp. Vi har haft vissa detaljutredningar men aldrig en utredning som tagit upp de samlade problemen rörande u-landshjälpen. Vi har här i riksdagen under årens lopp ställts inför olika regeringsförslag och med dem sammanhängande motionsförslag, utarbetade under den korta motionstid som partier och enskilda 1edamöter har till sitt förfogande. Under utskottsbehandlingen känner givetvis de socialdemokratiska ledamöterna sitt ansvar för att regeringens förslag skall bli antagna av riksdagen. Förhandlingarna i utskottet försiggår ofta under tidspress, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att uppnå samlande lösningar. Alla torde vara överens om att arbetet med biståndsfrågor i u-länder är ett både svårt och svåröverskådligt område liksom om att allas kunskaper inom ämnesområdet är begränsade. Under fjolårets biståndsdebatt framhöll utrikesministern som värdefullt att partierna står eniga kring stora och väsentliga delar av biståndsprogrammet.

Jag frågar mig emellertid varför då socialdemokraterna är motståndare till att låta en parlamentarisk utredning ta upp detta ämnesområde. Vad händer när biståndet nått det omtalade 1-procentsstrecket, beräknat på bruttonationalprodukten? I vilken takt skall det svenska biståndet sedan utvecklas och vilka riktlinjer bör det svenska utvecklingsbiståndet följa? Enligt moderata samlingspartiets mening är det nu högaktuellt att tillsätta en parlamentarisk utredning eller beredning med syfte att utarbeta långsiktiga riktlinjer och att som underlag för dessa lägga en omfattande forskning om olika sidor i utvecklingsarbetet. Vi måste också ha klart för oss att utvecklingsbiståndet är en synnerligen omfattande fråga. Jag tror att vi måste bedriva samarbete med andra industriländer, om vi skall kunna på effektivast möjliga sätt tekniskt och ekonomiskt bistå och stödja utvecklingsländerna, de fattiga länderna, i deras egen strävan till utveckling. Alla som känner utvecklingsproblemen vet att uppgifterna är enorma och att trots all tänkbar hjälp vad vi kallar u-landsproblem kommer att finnas inom mycket stora områden av världen under överskådlig tid. Tyvärr talar allt för att hjälpbehoven kommer att vara omätliga och omättliga i förhållande till även starkt ökande hjälpinsatser från industriländerna under årtionden framöver. Som riksdagsman i första avdelningen av statsutskottet har jag besökt de flesta av våra s.k. huvudmottagarländer. En genomgående erfarenhet har varit hur marginella våra svenska biståndsinsatser är både i förhållande till hjälpbehovet och i förhållande till insatser från andra industriländer. Detta orimligt stora hjälpbehov fordrar att våra hjälpinsatser verkligen är effektiva från mottagarlandets synpunkt. även om hjälpinsatserna ökar, måste alltid effektivitetskravet på varje insatt åtgärd vara starkt. Detta innebär enligt min mening att våra hjälpinsatser mer än nu måste präglas av en helhetssyn på u-landshjälpen. Vid sidan av ett växande stat ligt bistånd måste stimulans till ökade åtgärder från näringslivet och enskild hjälpverksamhet ses som «självklara önskemål. Helhetssynen måste också omfatta åtgärder på det handelspolitiska området, näringslivets investeringar, missionens och de humanitära organisationernas bidrag och inte minst samordningen mellan alla dessa insatser. Våra resor har lärt mig hur missionen och andra enskilda organisationer med knappa resurser har nått utomordentliga resultat. Stödet till missionen och de humanitära organisationernas arbete i utvecklingsländerna bör ytterligare förbättras — de som utför detta arbete är sedan många årtionden väl förtrogna med folket i det land där de arbetar, med språket, med de religiösa sedvänjorna och inte minst med de reella behoven. Det torde också nu vara allmänt känt och erkänt att missionen och enskilda hjälporgans biståndsprojekt av olika anledningar är avsevärt mindre kostnadskrävande än motsvarande statliga insatser. Det måste därför av många orsaker vara en god biståndspolitik att öka samarbetet med och stödet till dessa organisationers arbete.

Detta gäller också för andra organisationer som bedriver seriöst arbete i u-länderna. Enligt min mening vore det en fördel för det samlade svenska biståndet om de nämnda organisationerna kunde påräkna att bidraget till enskilda organisationers biståndsverksamhet ökade i minst samma takt som det statliga biståndsanslaget. Under första avdelningens resa till Indien och Pakistan fick vi också se och bli informerade om svenska företag som i samarbete med inhemska intressenter bedrev olika former av tillverkning, framför allt för den inhemska marknaden. Jag tror att de företag som vi där såg gjorde en god biståndsinsats i de länder där de var verksamma, fastän de arbetade på affärsmässig grund. De tillverkade varor som värdlandet hade stort behov av. De sysselsatte tusentals anställda under former som var mönsterbildande för andra företag i värdlandet. Enligt min mening har dessa svenska företag även om de gör en vinst på sina insatser bidragit till att i de länder där de arbetar skapa bättre arbetsbetingelser för industriell produktion och distribution. De har bidragit till ökad sysselsättning och meddelande av kunskaper och tekniskt kunnande som underlättar värdlandets tillvaratagande av sina resurser på olika områden. Glädjande nog erkänns inom u-länderna de privata investeringarnas utvecklingsbefrämjande effekt — något som kom till allmänt uttryck vid den andra handelsoch utvecklingskonferensen i New Dehli. Även ur den synpunkten är det värt att nämna att över 40 procent av det totala svenska kapitalflödet till u-länderna år 1967 kom från privata källor. För u-länderna är det investeringens ändamål och villkor samt det antal arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter den skapar som är det väsentliga. Det är av central betydelse för u-länderna att kapitalimporten — offentlig och privat — tillväxer. Direkta företagsinvesteringar i u-länderna har den viktiga fördelen att de utgör kapitaltillskott som inte ökar ländernas skuldbörda. Därför önskar vi inom moderata samlingspartiet mera målmedvetna åtgärder än hittills i syfte att stimulera det svenska näringslivets insatser i u-länderna. Vi anser att betydande fördelar för u-länderna skulle kunna uppnås, om vi kunde få ett ökande samarbete till stånd mellan svenskt näringsliv och svenska biståndsgivande myndigheter. Detta gäller inte bara gemensamma projekt utan i lika hög grad det informationsflöde om arbetet i uländerna, som borde kunna bli till nytta för alla parter i det svenska biståndsarbetet. Varför skulle inte SIDA kunna stå för vissa delar av ett projekt och enskilda företag för andra? Det statliga biståndet skulle t.ex. kunna svara för sådana infrastrukturella investeringar som kan bli nödvändiga för att en ur utvecklingssynpunkt angelägen privat investering skall kunna genomföras. Staten skulle också kunna medverka genom finansiering av sådana följdinvesteringar i samband med startandet av företag som inte är nödvändiga ur lönsamhetssynpunkt men önskvärda ur u-landets synpunkt. För vår del förordar vi att ett samarbetsorgan inrättas mellan näringslivets organisationer och SIDA. Enskilda investeringar i u-länder bör enligt vår mening stimuleras. Socialdemokraternas synsätt på frågan om garanti för investeringar i u-länder är enligt min mening förvånande. Regeringen införde detta garantisystem för att främja investeringar i u-länderna! Varför gjorde man det annars? När då de borgerliga partierna vill utöka systemet att gälla fler länder än dem regeringen föreslagit, säger socialdemokraterna att man nu inte vill företaga någon ändring. Som skäl anföres att någon formell ansökan om garantier inte införes. :Ett grundläggande villkor för att man genom garantier skall stödja en inve stering i ett u-land är att denna investering kan inordnas i landets utvecklingsplan och tjäna dess sociala och ekonomiska framåtskridande samt att myndigheterna i vederbörande land finner investeringen önskvärd och därför är beredda att ge sitt tillstånd. Dessa kriterier borde gälla samtliga u-länder med de undantag som anges i reservationen 6. Varför motsätter sig socialdemokraterna dessa försök att öka investeringarna i u-länderna, investeringar som det egna landets myndigheter anser önskvärda? Anser socialdemokraterna att de bättre än u-ländernas egna regeringar kan bedöma om en företagsinvestering är i det ifrågavarande landets eget intresse? Vårt eget lands utveckling från fattig Sverige till nutidens relativa välstånd i kretsen av västerländska länder är ett påtagligt bevis för det enskilda näringslivets möjligheter att föra den ekonomiska utvecklingen framåt. Enligt min mening måste vi vid sidan av ett ökat statligt bistånd se stimulans till större insatser från näringslivet och från den enskilda hjälpverksamheten som självklara ändamål, då bästa effekt ur uländernas synpunkt är riktmärket för vår syn på u-landshjälpen. Ett annat angeläget biståndsområde där svenska insatser varit förhållandevis stora och delvis utgjort en förutsättning för ökade insatser från andra länders sida är familjeplaneringen. I växande utsträckning har också utvecklingsländerna sökt bistånd från vårt land i sin strävan att få befolkningsutvecklingen under kontroll. En ökad inriktning av vår utvecklingshjälp mot detta område är naturlig. Det är enligt vår mening angeläget att man genom systematisk analys av verksamheten samt specialiserad forskning når bättre kunskaper om hur resurserna bäst skall kunna användas. Befolkningsproblemens komplicerade natur — sociologiskt, pedagogiskt, religiöst och kultur geografiskt lika väl som praktiskt medicinskt — utgör ett fullgott skäl för att inrätta ett särskilt familjeplaneringsinstitut för tvärvetenskaplig forskning. Vid sidan av forskning bör en huvuduppgift för institutet vara utbildningen av svensk och utländsk personal i befolkningsfrågor. Den forskningsoch utbildningsgrupp för hithörande frågor som SIDA har planer på är ett steg i rätt riktning, men vi anser att det behövs en basorganisation som ett familjeplaneringsinstitut av det slag vi föreslår. Herr talman! I enighet beslöt riksdagen förra året att begära en plan för ökad information kring u-ländernas problem. SIDA har nu presenterat ett program för upplysningsverksamheten för det närmaste budgetåret som kan betraktas som inledning till en successivt vidgad verksamhet. Jag tror att detta är mycket värdefullt. En snabb, mångsidig, objektiv och intresseväckande informationsverksamhet kring u-ländernas problem är angelägen, och jag hoppas att SIDA till nästa budgetår har en långtidsplan för informationsverksamhetens framtida riktlinjer och omfattning. Det framtida svenska biståndets omfattning är beroende just av inställningen till biståndsarbetet hos den svenska allmänheten. Därför behövs mera upplysning och därmed djupare kunskaper om u-ländernas situation och utveckling. Upplysningen bör också omfatta biståndsverksamhetens innehåll och arbetsbetingelser vad gäller både svenska insatser och andra länders biståndsarbete. Den bör vara positiv men också objektiv samt inriktas på att stimulera till en allsidig debatt om u-ländernas många skiftande problem. Till sist, herr talman, en detaljfråga! Utskottet har i år även behandlat motioner syftande till användande av radio och TV för undervisning i sjukoch hälsovårdsfrågor i utvecklingsländerna för att i varje fall delvis ersätta de långsamma och dyrbara traditionella undervisningsmetoderna. Enligt vad som upplysts utskottet följer SIDA med uppmärksamhet utvecklingen på detta område. Jag vill uttrycka förhoppningen att SIDA i positiv anda prövar förslagen i motionerna I: 428 och II: 501 vid handläggningen av denna fråga. Herr talman!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

De offentliga gåvorna och krediterna har stagnerat. U-ländernas skuldbörda har ökat katastrofalt, och i dag går en stor del av de nya krediterna åt för att betala räntor och amorteringar på tidigare lån. Handelspolitiskt fortsätter u-länderna att inta en mycket svag position. Värdet av de varor som de kan sälja blir relativt sett lägre, medan de varor de måste köpa för att kunna bygga upp sin produktionsapparat blir dyrare. De rika länderna har gått vidare mot en friare handel mellan sig själva med Kennedyrondan som det senaste stora projektet. Utan att detta och andra liknande arrangemang har haft sin udd riktad mot u-länderna har den praktiska konsekvensen ändå varit att u-ländernas underläge i den internationella handeln blivit alltmer påtagligt. På familjeplaneringens område är det mest remarkabla under 1960-talet att den katolska kyrkans överhuvud ställt sig på deras sida som motverkar försöken att åstadkomma en effektiv födelsekontroll vilket kan få ödesdigra konsekvenser, framför allt på den latinamerikanska u-landskontinenten som har den snabbaste befolkningsökningen. Med samma likgiltighet för de praktiska sociala konsekvenserna mobiliserar den extrema vänstern sina propagandaresurser för att hävda att talet om en hotande befolkningsexplosion är en borgerlig myt. Det är en koalition som är lika ohelig som den kan bli ödesdigert effektiv. Här i Sverige upplever vi en ny intensitet i jämlikhetsdebatten. Det är en debatt som behövs. Men det är beklagligt att den i så stor utsträckning har begränsat sig till omsorgen om ekonomisk utjämning inom vår gynnade del av världen. Kraven på ökad ekonomisk utjämning här hemma och vädjandena om ökad ekonomisk satsning på u-hjälpen framställes alltför ofta — och felaktigt — som motstridiga. Vi såg många exempel på det under 1968 års valrörelse. Det är alltför lätt att vädja om reformer, när den man vädjar till också har förmåner att vänta. Det är mycket mindre tacksamt att vädja om solidaritet som bara kostar. Förra året beslöt riksdagen om en plan för de offentliga biståndsanslagens stegring upp till 1 procent av bruttonationalprodukten. Vi hade då för vår del länge krävt att riksdagen skulle uttala sig för när 1-procentsmålet skulle uppnås. Vi menade att utan en sådan planering blev löftet till u-länderna alltför litet förpliktande. Så långt såg vi också förra årets beslut som en framgång för våra krav. Men vi ansåg att den takt som riksdagsmajoriteten, socialdemokraterna och högern, bestämt sig för var alltför långsam. Vår målsättning var att 1 procentsmålet skulle uppnås senast budgetåret 1972/73. Vi vidhåller den målsättningen och anser den vara möjlig att uppnå både samhällsekonomiskt och statsfinansiellt. Socialdemokraterna och ledamöterna av moderata samlingspartiet vidhåller sin uppfattning men med litet olika motiveringar. Vi har sålunda alltjämt, som vi har haft under hela utvecklingsdecenniet, en massiv majoritet mot vårt krav på en mera generös u-hjälp. Därför har vi i år valt att gå en annan väg för att få anslaget höjt. I stället för att begära preciserade anslag har vi föreslagit att regeringen skall ta initiativ till förhandlingar mellan riksdagspartierna, förhandlingar som vi hade hoppats skulle kunna leda fram till bildandet av en majoritet för en snabbare anslagsstegring. Tanken med det förslaget är inte att avpolitisera u-landsdebatten. Det hade varit en dum idé. Det finns alltför många inslag i biståndspolitikens utformning som behöver ventileras också i den politiska debatten. Likaså är det uppenbart att de krav på en ökad u-hjälpssatsning som regeringen under hela 1960-talet har mött från mittenpartierna har utgjort en pådrivande kraft. Tanken har bara varit den att just denna del av u-landsproblemet, alltså frågan om hur stora anslagsökningarna skall vara under tiden fram till dess att 1-procentsmålet är nått, skulle föras ut ur den politiska stridslinjen. Vi resonerade så att striden om de enskilda anslagens storlek under de år det här är fråga om kunde vi vara utan, och alternativet är att vi får mera pengar till de fattiga folken — men självfallet bara under den förutsättningen. Vi beklagar att socialdemokraterna så kallsinnigt har avvisat det förslaget. Argumenten härför är inte heller alltför anslående. En av invändningarna är att ett av de partier som i så fall skulle vara med och förhandla, moderata samlingspartiet, har i årets motion en passus som innebär att Sverige under vissa givna förutsättningar skulle överväga att gå över till en ökad andel av s.k. bunden hjälp. I vår reservation i år har vi liksom tidigare avvisat den tanken, och det finns sålunda en betryggande majoritet för att Sverige skall vidhålla den principiella hållning som man hittills intagit, nämligen att de krediter man ger u-länderna skall dessa länder kunna använda för köp från håll som de själva bestämmer. Men även om moderata samlingspartiet mot all förmodan skulle vara berett att driva kravet på en ökning av den bundna hjälpens andel förstår jag faktiskt inte varför just det skulle vara ett avgörande hinder för socialdemokraterna att förhandla om större statliga anslag. Socialdemokraterna har just med moderata samlingspartiet vid utskottsförhandlingar sju år i rad blivit överens om hur stora de statliga anslagen skall vara. Förhandlingarna skulle alltså på denna punkt komma att föras mellan å ena sidan socialdemokraterna och moderata samlingspartiet och å andra sidan mittenpartier na, och förhandlingarna skulle gälla anslagens storlek och inte frågan om bunden eller obunden hjälp eller frågor av denna karaktär. Utskottsmajoriteten har också en annan invändning mot dessa förhandlingar. Vi har uttalat att vi är beredda att vara med, om regeringen vid dessa förhandlingar skulle vara intresserad av att också ta upp finansieringsfrågan. De socialdemokratiska ledamöterna i statsutskottet säger emellertid att detta förutsätter att man i så fall skulle bli ense om hela den ekonomiska politiken. Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå att man för att komma överens om den ändå i förhållande till hela vår statsbudget relativt blygsamma ökning av u-hjälpsanslagen, som dessa förhandlingar skulle kunna förmodas leda fram till, skulle behöva enighet om hela den ekonomiska politiken. Men även om nu detta, hur underligt det än är, skulle vara socialdemokraternas mening, kan vi ju lämna denna diskussion därhän och låta förhandlingarna enbart gälla anslagens storlek. Detta är något som vi gjort åtskilliga gånger i riksdagen. På exempelvis försvarsområdet och även på en del andra områden har vi bestämt oss för vissa utgiftsåtaganden. De utgiftsåtaganden som gjorts i och med den plan för biståndspolitiken som riksdagmajoriteten antagit, innebär också att man bestämt sig för att under ett viss antal år skall ha vissa utgifter. Man har för den skull inte krävt enighet om hela den ekonomiska politiken. Jag förstår då inte varför bristen på en sådan enighet plötsligt skulle vara ett hinder för den typ av överläggningar som vi föreslagit. Det har dessutom tillkommit två speciella skäl, som mer eller mindre talar för diskussioner av detta slag just nu. Det ena är att SIDA av allt att döma redan inför nästa budgetår har färdiga eller nästan färdiga planer för betydligt större insatser än man för närvar ande har pengar till, även om SIDA tar i anspråk alla de reservationsmedel som står till förfogande. Enligt uppgift skall mot denna bakgrund SIDA för någon eller några veckor sedan ha sänt ut en skrivelse till biståndskontoren i huvudmottagarländerna, i vilken man tvingats beordra en ganska drastisk nedskärning av redan planerade projekt, både sådana som gäller nästa budgetår och sådana som avser året därefter. Dessutom tvingas SIDA enligt samma uppgifter skjuta på framtiden rader av projekt, som inte varit tidsbestämda men som man om pengar funnits hade kunnat genomföras under den närmaste tiden. Sammanlagt rör det sig om nedskärningar av beordrade projekt på ganska avsevärda belopp, åtskilliga tiotal miljoner kronor för nästa budgetår och ganska mycket också för året därpå. Såvitt jag kan förstå innebär detta, att Sverige nu tvingas meddela både de enskilda u-landsmyndigheter man förhandlar med och de mellanstatliga ulandsorgan som man för diskussioner med, att de preliminära löften som man gett under överläggningar med dem nu inte kan infrias. Det talas om från diplomatisk synpunkt mycket känsliga nedskärningar som tycks komma att drabba samtliga biståndsgrenar. Man kan naturligtvis ur byråkratisk synvinkel anföra att det är felaktigt av SIDA att inte anpassa sig till de ramar som finns. Emot det kan man å andra sidan säga att SIDA hela tiden tvingas planera för större belopp än ramarna avser, av det skälet att en eftersläpning i utbetalningarna genomgående uppstår på grund av fördröjningar som av olika skäl inträffar under projektets gång. Felet är i och för sig beklagligt, men det är förklarligt.

Därmed faller också ett av de vanligaste argumenten från socialdemokratiskt håll under utvecklingsdecenniet, nämligen att det inte skulle ha funnits projekt att satsa ytterligare svenska medel på, framför allt när det gäller den bilaterala fältverksamheten. Det borde i detta läge, när man alltså råkat in i en situation där man har färdiga eller nästan färdiga planer för åtskilliga tiotal miljoner kronor som man tvingas säga nej till, vara en riktig åtgärd från regeringens sida att ta vara på det politiska stöd som mittenpartierna erbjudit för en ökning av biståndsanslagen. Det vore intressant att veta, om detta är utrikesministerns slutsats eller om han som hittills konsekvent och kompromisslöst håller fast vid sitt motstånd mot oss som vill ha en ökning av de svenska biståndsanslagen. Den andra speciella anledningen att diskutera en större totalram för u-hjälpen under den närmaste tiden är den utlovade hjälpen till återuppbyggnaden i Vietnam. Från regeringshåll har man ganska klart givit intryck av att det kommer att bli fråga om rätt stora hjälpinsatser i sammanhanget. Även från oppositionen har stöd för en omfattande hjälp utlovats. Låt oss säga att det kommer att röra sig om cirka 100 miljoner kronor. Jag har mycket svårt att förstå hur man utan vidare kan påstå att dessa pengar finns disponibla inom de anslagsramar som riksdagen tidigare har fattat beslut om, och särskilt osannolikt förefaller detta att vara om de uppgifter jag nyss refererade är riktiga. I så fall är åtminstone för den närmaste tvåårsperioden vartenda öre som finns i reservationsmedel ianspråk taget för den tid det gäller, och då har jag svårt att förstå varifrån man skall få de ytterligare pengar som vietnamhjälpen kommer att kräva. Förra året hade statsutskottets majoritet den uppfattningen, att vietnamhjälpen skulle kunna aktualisera extra anslag.

Utskottet gav alltså klart på hand att planen skulle kunna vidgas. I år finns ingenting med om detta i utskottsmajoritetens skrivningar, ingenting om att det rör sig om en minimiplan. Utskottsmajoriteten har alltså gått in för en mera återhållsam linje än år 1968. Väsentligt ökade anslag har blivit ingen ökning alls. Denna restriktivitet kan betyda två saker: att vietnamhjälpen inte alls blir av den stora omfattning som utlovats eller att andra projekt kommer att behöva uppskjutas eller inställas. En enig opposition avvisar i dag dessa alternativ och kräver att mer pengar skall ställas till förfogande. Ett stöd i riksdagen från t.ex. de unga socialdemokrater som i andra sammanhang så helhjärtat har uttryckt sin solidaritet med det vietnamesiska folket skulle i det här läget kunna ge resultat. Kanske finns det på det hållet också mer än från socialdemokraterna i statsutskottet ett stöd för tanken att vi behöver en allmän översyn av biståndspolitikens målsättning på det sätt som de båda föregående talarna angivit. Det är riktigt som utskottsmajoriteten undervisar oss i sitt utlåtande att förra årets riksdagsbeslut innebar en anslutning till principen att den svenska hjälpen skall syfta till »social och ekonomisk utjämning och medverkan till en samhällsutveckling i demokratisk riktning». Vad vi föreslår är att man med stöd av hittillsvarande erfarenheter skall undersöka i vilken utsträckning den målsättningen verkligen uppfylls. Vi kräver alltså inte att man skall börja utreda hela biståndsapparaten, att man skall starta från början igen och att man skall överväga om målsättningen är riktig och annat som tycks föresväva utskottsmajoriteten. Vi framhåller helt enkelt — och det strider inte på något sätt mot vad vi sagt tidigare — att det nu är dags att se efter om u-hjälpen verkligen är effektiv från denna synpunkt. Man behöver inte, så som sker i u-landsdebatten både från höger och från vänster — i varje fall från dem som håller sig på flyglarna — mena att hela vår u-hjälp är misslyckad och meningslös för att inse att här finns ett problem. Än så länge sker det en ganska bristfällig resultatvärdering av de enskilda SIDA-projekten. Vi kan räkna antalet elever som gått igenom svenskfinansierade och av svenskar drivna yrkesskolor, men vad vet vi t.ex. om den sociala rekryteringen av eleverna? Och vad vet vi vad som händer dem sedan de gått ut ur skolan? Vi satsar på livsmedelshjälp genom konstgödselgåvor, siloanläggningar och genom andra åtgärder, men vet vi om de produktionsförbättringar som dessa insatser leder fram till också innebär en höjning av levnadsstandarden i dessa länder eller om de bidrar till att konservera de ekonomiska klyftor som redan finns? Det finns inga enkla svar på de här frågorna. Jag tror inte heller att det går att uppställa några generella kriterier på vad som med hänsyn till kravet på att hjälpen skall leda till social utjämning är effektiva insatser och vad som inte är det. Men skall vi kunna ge råd i-utvecklingsplaneringen och på ett vederhäftigt sätt bedöma värdet av de projekt som vi inbjuds att delta i, bör vi veta mera om sådana här effekter. Detta krav blir självklart desto angelägnare ju större del av u-ländernas utvecklingsansträngningar vi åtar oss att stödja. Här krävs självklart åtgärder på flera plan. SIDA måste få mera personal för den långsiktiga planeringen och för sin resultatvärdering. SIDA-chefens nödrop för en tid sedan visar att man redan med nuvarande ambitioner och med den biståndsvolym som man kan räkna med fram emot planperiodens slut inte har de resurser man behöver för att klara denna uppgift. Dessutom tror jag att det behövs en från SIDA fristående forskning. Resurserna för en sådan måste stärkas vid de akademiska institutionerna. Vi behöver utbildning i ulandskunskap vid våra undervisningsanstalter. Mycket talar också för att man närmare bör undersöka tanken att inrätta ett fristånde forskningsinstitut för u-landsfrågor, inte minst de ekonomiska, gärna då i samarbete med de övriga nordiska länderna, om detta skulle visa sig vara en praktisk väg. Vi menar alltså att vi med den översyn, som skulle ta upp några av de frågor jag här exemplifierat, också skulle försöka få ett helhetsgrepp om hela vårt bistånd. Vi måste sätta in relationerna med u-länderna i ett enda sammanhang, och då kommer inte minst handelspolitiken med in i bilden. Om vi ser till effekterna av våra åtgärder och vår politik, ger det oss ett bättre perspektiv på våra deklarationer om solidaritet med de fattiga folken. Vad vi eventuellt åstadkommer med vår tekniska och finansiella hjälp tar vi gott och väl igen genom att ganska hänsynslöst — kanske också aningslöst — utnyttja den starkare position vårt land har gentemot u-länderna på marknadsområdet. Bara det svenska folkhushållet förmodas under ett antal år ha tjänat cirka 1 miljard kronor årligen på att vi har en mera gynnad ställning på världsmarknaden än u-länderna. För att u-länderna skall kunna bygga upp sin produktionsapparat behöver de mera kapital. Den kapitalimporten måste de finansiera med export. Man skulle vänta sig att en mycket viktig del av industriländernas biståndspolitik gick ut på att öppna marknaderna för u-ländernas varor, men vad som sker är — vilket också herr Antonsson ganska utförligt berört — i stort sett raka motsatsen. Mest markant är detta på livsmedelsområdet. Bara för att behålla sin marknadsandel av jordbruksvaror — för att ta dem som exempel — har uländerna under 1950 och 1960-talen tvingats pressa sina priser med cirka 2 procent per år. Under samma tid har de västeuropeiska jordbrukarna i skydd av högre och högre tullmurar kunnat få ut 2 å 3 procent högre priser för sina produkter. Denna utveckling är desto dystrare som man vet att det är just på jordbruksområdet som u-länderna skulle kunna vara konkurrenskraftiga, om de mötte större förståelse från industriländernas sida. Vi har hittills försvarat vår ovilja att ge u-länderna särskilda lättnader på den svenska marknaden med att sådana åtgärder inte skulle betyda särskilt mycket, eftersom Sverige svarar för en så relativt liten del av världsmarknaden. Resultatet skulle bara bli svårigheter för vissa svenska branscher utan någon påtaglig lättnad för u-länderna. Visst är det väl riktigt att effektiv hjälp för uländernas export kräver insatser på ett internationellt plan, också därför att enskilda svenska lättnader kanske bara skulle få till följd att export, som annars skulle ha gått till andra industriländer, i så fall skulle gå till Sverige utan att fördenskull den totala exportvolymen för u-länderna ökade. Men om detta vet vi ännu inte allt. Även härvidlag behöver vi pröva och kanske ompröva vår politik. Vad vi redan i dag kan säga är att oberoende av vilka ursäkter vi kan åberopa för det tillstånd som råder står vår handelspolitik i dålig samklang med målsättningarna för vår biståndspolitik. Vilken hänsyn är vi beredda att ta till detta vid våra förhandlingar om en gemensam nordisk marknad, i vår importkvotering etc.? Det är andra frågor som kunde tas upp vid en sådan översyn av biståndspolitikens målsättning som vi har begärt. Ett tredje område är det privata kapitalflödet. Knappast i något avsnitt av u-landsdebatten går väl meningarna så starkt isär som här. En falang menar att alla privata investeringar i u-länderna är detsamma som utsugning, en annan är kritiklös mot u-landsinvesteringar i alla former. Vi inom mittenpartierna har den meningen och jag tror att den är ganska allmän — att privat kapital, företagsetablering eller annan privat kapitalöverföring insatt i ett utvecklingspolitiskt riktigt sammanhang, kan göra nytta. Att de flesta u-landsregeringar också har den uppfattningen tror vi inte beror på någon aningslöshet hos dem om investeringarnas nackdelar. Vilken är då de statliga biståndsmyndigheternas uppgift i detta sammanhang? Enligt vår mening är den att med stimulerande och kontrollerande instrument försöka åstadkomma effektivaste möjliga utnyttjande av det privata kapitalet i utvecklingsarbetet inom u-länderna. Det kräver ett bättre samspel mellan biståndsmyndigheten och näringslivet. Kanske behövs det — vilket vi varit inne på i vår motion — ett särskilt organ, där näringslivets roll i biståndspolitiken fortlöpande kan diskuteras. Man har här att göra med ett problem som inte så litet liknar de problem som möter i Sverige när det gäller lokaliseringspolitiken. Vi behöver en internationell lokaliseringspolitik också, en möjlighet att styra företagsetableringar till branscher och geografiska områden där de samtidigt som de är kommersiellt motiverade för det inves terande företaget också har hög prioritet i u-ländernas planer. Här finns givetvis utrymme för insatser och medverkan inte bara från det enskilda näringslivet utan också från staten och den kooperativa företagsamheten. Investeringsgarantierna är ett instrument i en sådan internationell lokaliseringspolitik, och det skulle kunna bli ett ännu bättre instrument om man tog bort den begränsning till vissa u-länder som regeringen hittills har envisats med att hålla fast vid — det har vi också krävt i år liksom tidigare. En anpassning av skattesystemet, t.ex. genom ett undvikande av dubbelbeskattning som upphäver effekten av skatteförmåner som u-länderna är beredda att ge utländska investerare, är ett annat sådant instrument. En tredje åtgärd som vi pekar på i våra motioner är att inrätta en särskild fond för förinvesteringsstudier. Den skulle stå till SIDA:s förfogande för undersökningar av lämpliga investeringsprojekt i anslutning till SIDA:s övriga verksamhet. En sådan fond menar vi skulle ge SIDA resurser att bevaka investeringsprojekt, som inte spontant ter sig angelägna från kommersiell synpunkt men som ändå har fått hög prioritet i u-ländernas utvecklingsplanering. Den skulle bli ett exempel på ett fruktbärande samarbete mellan näringsliv och biståndsverksamhet, trots att dessa naturligtvis delvis har olika utgångspunkter. Det är sant att det företagits flera utredningar på u-hjälpsområdet, men med tanke på hur nytt det området är och hur stora åtaganden vi gjort för framtiden kanske vi ändå har ägnat oss för litet åt utredande och eftertanke när det gäller utformningen av denna politik, om man jämför med andra sektorer som vi sysslar med. Vi har inte haft någon utredning som tagit upp problemen i ett vidare perspektiv.

I våra motioner har vi också tagit upp förslag till vidgat flyktingprogram för Afrika. Det är en insats med i första hand humanitära motiv, men vi diskuterar också möjligheten att koncentrera denna sorts stöd — vår tanke är att det skall vara ett utbildningsstöd — till politiska flyktingar och därmed låta det bli en del av stödet till de politiska moståndsrörelserna. Samma tanke ligger bakom kravet i vår partimotion och i enskilda motioner från vårt håll att åt den motståndsrörelse som arbetar i Portugisiska Guinea lämna ett stöd av samma slag som Sverige i dag ger FRELIMO genom att ge pengar till det s.k. Mocambique Institute. Vi är här inne på en politiskt mycket känslig del av u-hjälpsproblemet: I vilken utsträckning tillåter den svenska utrikespolitiken att vi direkt eller indirekt stöder politiska rörelser vilkas mål är att störta regimer som vi i somliga fall upprätthåller normala förbindelser med? För vissa av dem som deltar i debatten är svaret på denna fråga enkel; deras mening är att rörelser vilkas politiska motiv vi sympatiserar med och vilkas metoder och program vi tror på också bör kunna få svenskt statligt stöd. För oss andra är det ett svårt dilemma. Å ena sidan vill vi ge konkret och materiellt eftertryck åt vår solidaritet med rörelser som arbetar för ekonomisk och social rättvisa. Å andra sidan ställs vi inför svårigheten att då undgå att komma i konflikt med vår neutralitetspolitik och med vår anslutning till FN-stadgans princip om ickeinblandning i andra länders inre angelägenheter. Hur bristfällig respekten för denna folkrättsliga grundsats än är "vill vi inte överge den utan försöka stärka den. Det blir uppenbart hur viktigt detta är om man ser på den utrikespolitiska debatten i dag. Var har t.ex. den internationella vietnamrörelsen hämtat sin moraliska kraft, om inte ur världsopinionens indignation över att denna princip så respektlöst ställts åt sidan? Och hur skulle vi med styrka kunna fördöma det sovjetiska övergreppet på Tjeckoslovakien om vi inte också i andra sammanhang betraktade den nationella integriteten som okränkbar? Därför tvingas vi acceptera att stöd till politiska motståndsrörelser inom andra länder måste ske i former som inte strider mot de folkrättsliga grundreglerna. Humanitärt bistånd till de områden som föreslagits från vårt håll och i en del andra motioner kan inte sägas göra det. De regimer som dessa rörelser bekämpar har med svenskt stöd fördömts av FN för att de förtrycker folk som eftersträvar nationell frihet. Förvisso kan detta sägas också om andra regimer än Rhodesias, Sydafrikas och Portugals. Men vi måste, med de motiv jag angett, acceptera den begränsning som utskottet varit enigt om att göra. En lika viktig politisk aspekt på uhjälpen är frågan till vilka länder bi :ståndet skall gå. Utskottet har poängterat att det val av mottagarländer som skett inte är uttryck för några politiska värderingar. Man kan diskutera, om valet varit det riktiga. Men vad som i dagens u-landsdebatt tycks vara det allra viktigaste är att slå fast att valet av mottagarländer inte bör få ske med renodlat politiska utgångspunkter. Kriteriet måste vara att de insatser vi gör kan bli effektiva i den meningen, att de leder till de uppsatta resultaten i varje enskilt fall. För att vi skall kunna veta att så blir fallet behöver vi kunna göra mer tillförlitliga bedömningar av utvecklingseffekten på det sätt som jag tidigare varit inne på. Det kräver mera erfarenheter av praktiskt u-landsarbete, mer forskning och en effektivare resultatvärdering. På vänsterhåll går man i dialektiskt eleganta svängar förbi det problemet genom att plocka ut några länder — de s.k. progressiva staterna — och säga, att dessa länder skall vi ge bistånd till; insatser i andra länder skulle bara leda till att de ekonomiska klyftorna där vidgas och att den nödvändiga revolutionen fördröjes. De mest renläriga menar att svensk u-hjälp över huvud taget är skadlig så länge inte också Sverige genomgått en revolution i socialistisk riktning.

Vi måste därför bemöta argumenten och icke förneka att politiska värderingar måste spela en roll i utformningen av vår u-hjälp. Det finns u-landsregimer som inte är beredda att samarbeta med oss i syfte att åstadkomma ekonomisk tillväxt, social utjämning och en sambhällsutveckling i demokratisk riktning, som vår målsättning lyder. Några är det mera, andra mindre. Att som villkor för vår u-hjälp kräva en total anpasning till våra politiska värderingar, vilka de nu är, är inte bara en avancerad form av imperialistikt tänkande. Det är också att hänge sig åt den utopism, som alltför ofta blir en ursäkt för att inte göra det som i dag är möjligt. Herr talman! Jag ber med detta få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 a, 5 a, 6, 7, 10, 11, 12, 13 och 14. Jag vill dessutom instämma i det särskilda yttrande som är fogat till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Om det inledningsvis kan tillåtas mig att tycka något om de tre inlägg som hittills gjorts skulle jag vilja säga, att det är en påfallande skillnad mellan de inlägg som gjorts av representanterna för <mittenpartierna. Herr Antonssons anförande hade en stark prägel av och vilja till avpolitisering. Herr Ullsten ansträngde sig verkligen att få »spets» på sitt inlägg och lade — om jag förstod saken rätt — starka taktiska synpunkter på de olika frågor som han berörde. Det kan kanske vara intressant att konstatera detta. Den proposition som vi nu behandlar är ett fullföljande av 1968 års beslut och innebär en ökning av det svenska biståndet. Riksdagen fastlade 1968 inte bara det budgetår då det s.k. 1-procentsmålet skulle vara nått utan också riktlinjerna för förverkligande av den långtidsplan som det innebar. Sedan dess har debatten om svensk u-hjälp ändrat karaktär. Tidigare var den ofta låst vid just frågan om 1-procentsmålets uppnående. Debatten har numera kommit att i ökad grad gälla biståndets inriktning, utformning och genomförande. Jag syftar då på den breda debatt som numera förs i olika sammanhang: i massmedia, i pressen, på möten, i studiecirklar o. s. v. Denna debatt är viktig för riksdagen ty det är genom den som den svenska biståndspolitiken skall förankras inom vida kretsar av vårt folk. Några frågor diskuteras särskilt flitigt, t.ex. val av samarbetspartner eller vad vi i riksdagen kallar huvudmottagarland för svenskt bistånd. Det diskuteras också hur man skall inrikta och genomföra en biståndsverksamhet som är verkligt = utvecklingsbefrämjande även i så måtto, att den medför en utjämning av inkomstolikheter och nu bestående skillnader i de sociala förhållandena inom dessa länder. Att olika gruppers engagemang i förhållande till vad som rent politiskt pågår 1 den fattiga världen också avspeglas i denna debatt är alldeles klart. Man söker efter vägar att inom bistån dets ram stödja de krafter som kämpar mot förtryck på olika håll. Det är därför naturligt att också eventuellt stöd till motståndseller frihetsrörelser av olika slag uppmärksammas. Ytterligare en fråga som livligt diskuterats är betydelsen av privata investeringar i u-länderna. Att meningarna här är starkt delade har vi klart för oss. Ibland står väl inte ivern i debatten i relation till sakligheten — tvärsäkerheten kan ibland vara alltför påfallande — men jämsides med detta förekommer inom många grupper ett sökande efter kunskap och information som bör inge oss här i riksdagen respekt. De vidgade resurser för information, som kommer att erbjudas enligt propositionens förslag och som är ett första steg i uppfyllandet av den beställning som föregående års riksdag gjorde när det gäller information, kommer att i fortsättningen kunna ge diskussionen ett ökat värde och större saklig tyngd. Men var står nu riksdagen i dagens situation? Det avspeglas väl främst i väckta motioner. Om dem kan allmänt sägas, att flertalet tar upp frågor som har ventilerats åtskilliga gånger — det finns en rad sådana gamla bekanta — men det allmänna opinionsläget återspeglas också i motionerna. Vi återfinner exempelvis i en rad motioner frågan om ländervalet. Man för fram förslag på länder som man vill göra till huvudmottagare för svenskt bistånd. Det är emellertid svårt att finna någon gemensam nämnare för de olika länderförslagen så till vida att de skulle uppfylla några likartade och bestämda kriterier. De länder som föreslås är Vietnam, Cuba, Algeriet, Zambia, Costa Rica och Sudan. Emellertid mötte det inte någon större svårighet att i utskottet vinna enighet om att avvisa den metoden att utnämna huvudmottagarländer. Utskottet har sökt analysera begreppet huvudmottagarland och även hur upptagandet av ett sådant skall gå till.

En annan fråga, som jag gärna vill peka på och som utskottet tämligen utförligt uppehåller sig vid, är i vilka former och under vilka omständigheter statligt bistånd kan utgå till frihetsrörelser för viss del av deras verksamhet. Frågan är föranledd av flera motioner. Utskottet är enigt på den punkten, och herr Ullsten har här redan beskrivit utskottets ställningstagande. Slutsatsen blir en klarsignal till fortsatt stöd åt vissa frihetsrörelser och en anmälan om vissa undersökningar som pågår exempelvis vad gäller PAIGC i Västafrika. Sedan vill jag övergå till att i huvudsak kommentera de avsnitt av utlåtandet där det föreligger delade meningar. Jag kommer därvid in på frågor som också varit uppe vid föregående riksdagar, och först då den eviga frågan om en parlamentarisk utredning angående biståndspolitikens utformning, som jag tror varit aktuell varje år. Så sent som förra året antogs ju en långsiktsplan med angivande av huvudprinciper på de flesta områden som biståndspolitiken kan omfatta. Propositionen var en programproposition och hade självfallet föregåtts av ingående och mångsidiga utredningar. Utskottsmajoriteten anser det rimligt att göra en successiv anpassning efter erfarenheter som man vinner och i övrigt tillämpa långsiktsplanerna. Den avstyrker alltså den utredning som föreslås av de borgerliga partierna. De många reservationer, som gäller ett samarbete med eller ett stöd till svenskt näringsliv för insatser i utvecklingsländerna, bygger på motioner.

Den plan som moderata samlingspartiet lägger fram inbegriper på detta sätt även privat kapitalflöde. Vi inom utskottsmajoriteten uttalar vad vi sade föregående år, att det är osäkert om det är möjligt att på detta sätt i förväg beräkna hur stora de privata kapitalrörelserna kommer att bli och vart de kommer att gå. De kan helt enkelt inte påverkas av statsmakterna. Avgörande för statsmakterna är om de privata investeringarna och krediterna har klart utvecklingsfrämjande effekt, och det är långtifrån givet att privata investeringar har en sådan effekt vid alla tillfällen.

Det betyder i klartext att man minskar hjälpen till mottagarlandet, som alltså hindras att köpa sina varor och tjänster där dessa erbjuds på de förmånligaste villkoren. Vi avvisar bestämt sådana tankegångar och förslag. Inom samma område faller också yrkandet om inrättande av en fond för förinvesteringsstudier. Ett sådant förslag förelåg också förra året och hade då varit ute på remiss. Statsutskottet stödde sig förra året på ett uttalande av riksbanksfullmäktige, att för att fonden skulle kunna inräknas i biståndet måste det visas att den inte användes för subventionering av svenska företags undersökningar och etableringar, som ändå skulle komma till stånd på rent affärsmässiga grunder eller som inte har någon utvecklingseffekt alls. Eftersom det torde bli svårt att bena upp detta och hålla klara skiljelinjer föreslår vi att yrkandet om inrättande av en sådan fond inte bifalles. Detsamma gäller den motion som nu återigen tar upp förslaget om att man skall ändra reglerna för investeringsgarantier. Dessa investeringsgarantier infördes, såsom redan har sagts, så sent som föregående år och har ännu inte tillämpats under ett år. Vi kan inte se någon anledning att ändra reglerna i den situation som vi nu är i. Industrialiseringen måste naturligtvis befrämjas, och man måste utnyttja näringslivets resurser och vilja att medverka, men det sker ju redan på många sätt. Inom FN:s ram finns ett särskilt organ som arbetar med detta. Sverige gör också olika bilaterala insatser härvidlag och tar självfallet till vara svenskt näringslivs resurser och möjligheter att medverka. Men man får inte bortse från att företagets eget ekonomiska intresse är riktpunkten för ett privat företag och att man därför inriktar verksamheten så, att den ger den bästa effekten, d.v.s. vinst åt företaget självt. I biståndspolitiken måste man däremot, som vi ser det, se till resultatet ur mottagarlandets synvinkel. Vi har — det är några socialdemokrater — försökt att ta upp dessa industrialiseringsfrågor i en motion och också försökt att så att säga vända på steken. Med anledning av den motionen har också ett enigt statsutskott begärt, att vissa frågor skall utredas närmare genom SIDA:s försorg.

Man bör därvid pröva möjligheterna att igångsätta företagsamhet på statlig basis eller i samverkan med kooperationen på kooperativ basis. Vi pläderar i detta sammanhang också för en utbyggd samverkan med den fackliga rörelsen. De förslag som förs fram i de borgerliga motionerna och återfinns i reservationerna fyller inte det mått som vi anser att man bör uppställa, om man försöker se detta ur utvecklingsländernas synpunkt.

Han pläderar för att de fyra stora betydelsefulla svenska företag, som arbetar därute, skall satsa på att undersöka de utvecklingseffekter som har uppnåtts genom denna företagsamhet. Men innan han kommer till den slutsatsen, beskriver han den industrialisering av Poona-området — det ligger 15—20 mil från Bombay — som har pågått i tio år. Dessa fyra svenska företag omsätter där 50 miljoner kronor och sysselsätter 2000 personer. Under ett decennium har befolkningen ökat från ett par hundra tusen till inemot en miljon. Det är moderna välskötta företag och utan tvivel betalas både av svenska och andra företag som finns där löner som i varje fall inte är lägre än på andra håll i Indien. Det var väl något som också vi fick bekräftat. De sociala förhållandena inom företagen är ovanligt goda, där ger man läkarvård, arbetarskydd och mat. Eftersom företagen på något undantag när går med vinst, borde detta vara ett praktexempel på välsignelsen av företagsinvesteringar i u-länderna. Men är det så, frågar artikelförfattaren. Han nämner att den indiske planeringschefen professor Gadgil säger sig vara skrämd över utvecklingen i Poonaområdet. Risken är, säger han, att Poona kommer att få en slum av samma förödande slag som Bombay och Calcutta. Företagen är för starka för Poona och för de omgivande kommunerna. Markpriserna trissas upp, kommunerna har inte råd att köpa in den mark som behövs. Kommunerna bygger praktiskt taget inga bostäder. Företagen behöver inte göra det. Slumstäderna växer upp. Företagsledarna i Poona hävdar, att kommunalförvaltningen i kommunerna inte fungerar och att företagen därför ofta tvingas att på egen hand, utan egentlig planläggning, lösa problem med vatten, avlopp, elkraft, vägar etc. Han säger vidare följande: Den indiska krigsmakten har i varje fall gjort speciella undersökningar i Poona. Man ville ta reda på attityder som uppstår dels bland människor, som bor i slum men står utanför arbetslivet, dels bland de i varje fall relativt sett privilegierade arbetare, som bor kvar i slummen och som arbetar i de nya moderna industrierna. Undersökningsresultatet lär väl inte offentliggöras. Han slutar med en uppfordran till de här företagen att satsa några hundratusen för att utröna om företagsetableringarna varit bra enbart för de svenska företagen eller om också Indien som u-land haft någon glädje av dem. Detta är verkligen den fråga vi har anledning ställa när det gäller det stora problemet hur Sverige skall medverka till en utveckling genom industrialisering och hur den svenska företagsamheten skall kunna användas, vilka villkor som skall uppställas o. s. v. Jag vill sedan övergå till att säga några ord i en annan fråga som behandlas i en av reservationerna, nämligen livsmedelshjälpen. Man återkommer med förslag om bildande av en särskild fond på en miljard dollar, ungefär fem miljarder svenska kronor, som skall avse livsmedelshjälp. Sverige skulle satsa 100 miljoner kronor eller ungefär 2 procent, så det rör sig inte om någon gigantisk insats från svensk sida. Utskottsmajoriteten har avvisat detta förslag och hänvisat till de andra livsmedelshjälpinsatser som görs genom World Food Program, genom åtagandena i samband med Kennedyrondan och 1967 års spannmålskonvention. För närvarande uppgår den årliga hjälpen till ej fullt 21 miljoner kronor. Det har skett en uppräkning, och enligt propositionen och utskottets förslag skall vi också för nästa år binda oss för detta uppräknade bistånd. Jag vill även säga några ord beträffande olika länderfrågor. Det finns en reservation beträffande Zambia som enligt vad man funnit nu får så mycket bistånd att önskemålet att få landet erkänt som huvudmottagarland inte upprepas. Däremot begärs att Zambia skall få mjuka krediter på samma sätt som Tanzania. Detta förslag avvisas med hänvisning till att kreditvillkorens utformning är beroende av landets ekonomiska situation och att det är så pass stor skillnad på dessa båda länder att det är helt rimligt att följa världsbankens råd att inte tillämpa samma regler för Zambia som för Tanzania. I en annan reservation som gäller Costa Rica uttrycks önskemål om att vi skall ge familjeplaneringsbistånd. Men man säger också, enligt min mening litet suddigt, att detta eller något annat latinamerikanskt land borde övervägas som blivande huvudmottagarland. Costa Rica får emellertid redan tillsammans med två andra latinameri kanska länder familjeplaneringsbistånd, och det finns alltså ingen anledning att fatta något särskilt beslut härom. Låt mig sedan något kommentera vad herr Ullsten sade om möjligheterna att inrymma vietnamhjälpen inom ramen för det fastställda biståndet, satt i relation till det andra problem han tog upp, nämligen att det finns projekt som inte kan genomföras. Jag förutsätter att utrikesministern senare kommer att tala om Vietnam, och jag skall därför beröra den frågan mycket flyktigt. Men jag vill ändå säga att om vi följer propositionen kommer vi att ha att röra oss med drygt 2 miljarder kronor för den svenska biståndshjälpen under en treårsperiod. När herr Ullsten därför talar om projekt för flera tiotal miljoner — som jag tror att han sade — vilka vi inte får rum med inom programmet, så är det i och för sig inte någon stor olycka. Jag tror t.o.m. att det kan vara bra, om vi har planeringsresurser som gör att vi kan välja mellan olika förslag och projekt, när vi slutligt skall bestämma oss för vad vi långsiktigt skall igångsätta och genomföra. Såvitt jag förstår kan vi aldrig komma i den situationen att alla presenterade förslag skall genomföras; det måste alltid finnas breda marginaler för en prövning av projekten. Detta är den ena sidan av saken. Vad sedan gäller vietnamhjälpen bör man ha klart för sig, att den stora insats som där skall göras är långsiktig och att vi ännu inte vet hur långt planerna har avancerat. Men så mycket är ändå klart att kriget alltjämt pågår, och vad vi kan göra är därför ingenting som kan genomföras i mycket stor skala och mycket snabbt. Vi hyser därför inom utskottet inga farhågor för igångsatta, planerade eller påtänkta insatser och deras utförande, och vi vill heller inte frångå våra tidigare ståndpunkter rörande omfattningen av vietnamhjälpen. Vi ser inte några motsägelser där gentemot vad som sades förra året. Vi tror att det går alldeles utmärkt att klara av våra åtaganden. Sedan vill jag övergå till en annan fråga, nämligen till det familjeplaneringsinstitut som moderata samlingspartiet har motionerat om. Som herr Petersson i Gäddvik framhöll har vi ett omfattande biståndsprogram när det gäller familjeplaneringen. Den speciella insatsen att inrätta ett familjeplaneringsinstitut i Sverige är ett uppslag som prövades för ett antal år sedan, och jag vill minnas att frågan även berördes i en proposition. Projektet kom emellertid aldrig till utförande.

Planeringen på att genomföra det projektet pågår för närvarande. Vi har därför ingen anledning att nu inta en ändrad ståndpunkt. För närvarande pågår för övrigt diskussioner om att inrätta ett internationellt forskningsråd knutet till karolinska institutet. Förslag härom har lagts fram, och vi hoppas att ett sådant råd kommer till stånd. Det är nödvändigt att vi medverkar i olika forskningsprojekt med de resurser vi har, men därav behöver man ju inte dra den slutsatsen, att vi nödvändigtvis behöver inrätta ett särskilt familjeplaneringsinstitut här i landet. Vad gäller institutets uppgifter som utbildningsorgan har vi den bestämda meningen, att utbildningen kan bedrivas med mycket större effekt och bättre utbyte om den förläggs ute på fältet. Det skall alltså vara en av de uppgifter som det planerade institutet i ett uland får sig tilldelade. Det föreligger också en reservation om studiestipendieringsprogram. Även på denna punkt vill jag bara hänvisa till utskottsmajoritetens utlåtande. Sådana åtgärder är i stor omfattning genomförda, och yrkandet härom är alltså redan i huvudsak tillgodosett. Utskottet föreslår därför att yrkandet i fråga avvisas. I ett särskilt yttrande upptas frågan om stöd till enskilda organisationer. Det ställs inget yrkande, men det framhålles att reglerna i detta avseende bör vara mindre restriktiva, varigenom man skulle kunna få en större biståndsvolym kanaliserad genom enskilda organisationer. I själva verket har reglerna för dessa bidrag, som i huvudsak går till missionen, praktiskt taget för varje år liberaliserats. Det finns möjlighet att söka bidrag av detta slag, och sådana utgår också till allt större delar av de enskilda organisationernas olika verksamheter ute i u-länderna. Det finns alltså inte vare sig behov av mera pengar — det kan man få — eller några svårigheter när det gäller reglerna. De är uppenbarligen så liberala som de skäligen kan behöva vara. Jag skall vidare säga några ord om 1-procentsmålet. Jag sade tidigare att detta i den allmänna diskussionen delvis är en överstånden fråga, men det är inte riktigt hela sanningen. Redan förra året påpekades i en motion av Ulla Lindström m.fl. risken för att man mot slutet av perioden skulle behöva göra en chockhöjning. Riksdagen underströk då behovet av en beräkningsgrund för den stegvisa ökningen av det svenska biståndet, vilken skulle utesluta en sådan chockhöjning. Samma motionär återkommer emellertid i år, och ett enigt utskott gör det uttalandet, att en sådan chockhöjning bör undvikas och att upptrappningen av biståndsanslagen bör avvägas med hänsyn härtill. Jag vill vidare framhålla att vi när vi från olika håll talar varmt för en ökning av biståndet skall vara på det klara med — inte minst här i riksdagen — att detta förutsätter en satsning på tillgodoseende av SIDA:s personalbehov. Det är inget tvivel om att situationen där är prekär, och man kan inte undandra sig ansvaret för den del av biståndsverksamheten som består i tillhandahållande av tillräcklig personal för arbetet med planering och genomförande av biståndet. Man för sig själv bakom ljuset om man tror att man kan klara denna del av verksamheten genom att hänvisa till FN-program eller konsultföretag. Konsultföretag skall användas i arbetet. Det är många gånger en god utväg och kan ofta bättre än särskilt anställd personal utföra uppgifterna. Men om man använder dessa företag därför att man tror att det blir billigare, gör man sig skyldig till ett självbedrägeri som man inte bör hemfalla åt. Herr Ullsten berörde personalläget i SIDA. Jag noterar emellertid att han, trots att han tidigare fört en livlig diskussion med utrikesministern om detta, inte på något sätt i utskottet aktualiserat denna fråga. Det är här fråga om pengar, och saken har inte varit föremål för någon som helst aktion inom utskottet. Jag föreställer mig emellertid att detta problem kommer tillbaka nästa år. Det finns inte någon enda reservation som innehåller ett yrkande om ökade anslag — sådana alternativa förslag saknas alltså i år. Jag anser att det var en riktig bedömning som regeringen gjorde då den fastlade tidpunkten för uppnåendet av 1-procentsmålet till budgetåret 1974/75 — en bedömning som gjordes med hänsyn tagen också till de behov som föreligger i det svenska samhället. Och jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är en skenfäktning när mittenpartierna nu vill ha till stånd överläggningar mellan de fyra demokratiska partierna om dessa frågor under regeringens ledning för att nå målet tidigare. Det måste vara ett riktigt konstaterande som utskottsmajoriteten gör, att skall sådana överläggningar hållas, kan de inte gälla bara utvecklingsbiståndet utan de måste innefatta också andra viktiga delar av budgeten — på inkomstsidan eller på utgiftssidan. Man kan alltså, såvitt vi förstår, inte isolera sådana överläggningar till att gälla enbart utvecklingsbiståndet. När jag lyssnade till herr Antonsson och till herr Ullsten tyckte jag att det föreföll som om de inte var helt på samma linje i denna fråga. Hur starkt vidhåller mittenpartierna kravet att mål. sättningen skall vara uppnådd budgetåret 1972/73? Vilka egna idéer har mittenpartierna om hur uppnåendet av en sådan målsättning skall finansieras? Det måste ju mittenpartiernas företrädare kunna klargöra, om de vidhåller kravet. När vi diskuterade dessa frågor för ett år sedan förelåg två eller tre förslag från folkpartihåll, och ivriga förespråkare för de unga liberalerna ville nå målet ännu tidigare. Men i år är man alltså betydligt försiktigare och vill ha hjälp av regeringen. Jag tror emellertid att överläggningar av detta slag i det politiska läge, som vi nu befinner oss i, inte innebär realistiska möjligheter att nå resultat på annat sätt än som beskrivs i propositionen. Herr talman! Med detta har jag väl åtminstone rapsodiskt gått igenom samtliga reservationer, och jag ber att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill tacka fru Lewén-Eliasson för hennes positiva syn på statligt stöd till missionen och till andra enskilda organisationers verksamhet. Fru Lewén-Eliassons inställning är särskilt värdefull eftersom hon tillhör SIDAS:s styrelse. Fru Lewén-Eliasson gjorde ett hårt angrepp på oss inom moderata samlingspartiet för vår ståndpunkt till bun det eller obundet bistånd. Jag tycker därför att det kan ha sitt intresse att läsa upp vad vi skrivit i motionsparet 1: 310 och II:422 — det är en partimotion: »Beklagligt är att en så stor del av den internationella biståndsverksamheten är bunden till givarländernas näringsliv. En stimulerande internationell konkurrens går härigenom förlorad. Sveriges möjlighet att bibehålla sitt obundna system förutsätter att även andra länder successivt övergår till en sådan ordning. Till dess så sker — och Sverige bör verka härför — bör även vårt land kunna binda sina insatser.» Detta står alltså i den partimotion som gav fru Lewén-Eliasson anledning till att göra så hårda uttalanden. Ett påtagligt faktum är att svenska exportföretag, entreprenörer och konsulter i mycket stor utsträckning är utestängda från uppdrag i u-länderna, eftersom dessa är reserverade för företag från de biståndsgivande länderna. Om vi över huvud taget vill att våra företagare skall vara verksamma i u-länderna, måste vi också försöka bidra till att de får möjlighet att arbeta där. Med stöd av en tidningsartikel angav fru Lewén-Eliasson vissa synpunkter på de svenska och svensk-indiska företagens verksamhet i Indien. Dessa företag sysselsätter 13 000 människor, som tillverkar sådana varor som landet väl behöver. Detta sker under goda betingelser, minst lika goda som i andra företag. Jag undrar då, fru Lewén-Eliasson: Vilken annan svensk hjälpinsats kan sägas ha betytt så mycket för Indien som den att sysselsätta dessa 13 000 människor?

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson bekymrar sig över enigheten mellan mittenpartierna om 1-procentsmålet. Fru Lewén-Eliasson kan lämna detta bekymmer därhän. Vi är nämligen helt eniga. Detta framgår klart av vår motion som är gemensam, det framgår klart av vår reservation som också är gemensam. Vi är eniga om att vidhålla vår stånd Punkt från förra året, dvs. att det finns ekonomiska förutsättningar i detta land att öka u-hjälpen i sådan takt att vi kommer upp i 1 procent av bruttonationalprodukten senast budgetåret 1972/ 13. Det nya är att vi i år försöker med «en annan metod att komma fram till detta resultat. Det är möjligt att detta, precis som fru Lewén-Eliasson sade, är en .skenfäktning, liksom alla andra försök från vår sida att få upp u-hbjälpen på en anständigare nivå kanske framstått som en skenfäktning därför att motståndet varit så massivt. Det är nu fråga om en ny metod. I ;stället för att lägga fram preciserade anslagskrav inbjuder vi de övriga partierna, d.v.s. fru Lewén-Eliassons parti och moderata samlingspartiet, till en diskussion om en ökning utöver det riksdagsmajoriteten beslutat om förra året. Jag kan inte se att detta vore att försöka avpolitisera u-landsdebatten. Självfallet innebär det att den delen av dehatten som gäller anslagens storlek skulle bli avpolitiserad under den tid planen : löper. Det har vi inte försökt smussla med på något sätt. Vi säger att det vore bra om vi kunde komma överens om en snabbare ökning av u-landsanslagen. Jag är ledsen över att man från socialdemokratiskt håll inte vill ta till vara den möjligheten att få upp anslagen till den svenska biståndspolitiken. Jag är också litet förvånad över fru Lewén-Eliassons resonemang om vietnamhjälpen. Vad är det egentligen som har hänt mellan 1968 och nu? 1968 sade fru Lewén-Eliasson i det utskottsutlåtande hon var med om att utforma och också skrev under, att det var en minimiplan men att man mycket väl skulle kunna tänka sig att så småningom öka den. Ett exempel på varför den skulle behöva öka var just den då aktualiserade vietnamhjälpen. Fru Lewén-Eliasson sade då att denna mycket väl skulle kunna komma att aktualisera en väsentlig ökning av det totala svenska u-landsbiståndet. Utan att förklara varför säger fru Lewén-Eliasson i år att det inte finns någon anledning att tro att vietnamhjälpen inte skall rymmas i den beslutade planen. Jo, visst finns det anledning att misstänka det. Det finns rent av större anledning att tro det nu, efter de uppgifter jag nyss lämnade om att av allt att döma alla de anslag som står till SIDA:s förfogande under de närmaste två åren är tagna i anspråk.

Herr talman! Herr Ullsten talar om vår uppfattning om vietnambiståndet förra året och i år. Jag vidhåller att vi har samma uppfattning, nämligen att det skall vara möjligt för Sverige att medverka i en massiv insats. Jag vill tillägga att det inte är klart — det är möjligt att vi kan få det mera utklarat för oss i dag — om denna insats skall göras i samarbete med de nordiska länderna eller i ett större sammanhang. Detta är också i hög grad avgörande för på vad sätt biståndet skall genomföras och för hur stort utrymme det kommer att kräva av våra egna medel. Vad som är ganska viktigt att lägga märke till är att vi känner minimimåttet på de summor vi har att hantera under tre år framåt; det finns angivet i årets proposition. Det finns emellertid betydande utrymme för att höja denna minimimålsättning. Därvidlag kan vi återgå till det resonemang som vi förde förra året. Man kan alltså gå i en brantare trappa dels för att få pengar på ett tidigare stadium, dels naturligtvis för att inom tidrymden fram till 1974/75 få en större summa pengar att hantera. Alla dessa faktorer spelar in när man betraktar möjligheterna att göra en förståndig och ändamålsenlig insats i Vietnam. Jag sympatiserar med herr Antonssons sätt att resonera. Det vore önskvärt om man i viss grad kunde avpolitisera denna debatt, men jag tror inte att man helt skall avköna den. Den måste vara partipolitisk om vi skall få människorna med oss i arbetet. Fördenskull behöver vi inte nödvändigtvis föra strängt uträknade taktiska resonemang — den typen av politisering bör vi, som jag ser det, försöka undvika. Herr Petersson i Gäddvik tycker tydligen att den mening som moderata samlingspartiet givit uttryck åt om bundet bistånd inte förpliktigar. För att ytterligare uppmärksamgöra riksdagen på detta tillåter jag mig än en gång understryka att det är en viktig principfråga som moderata samlingspartiet här presenterar och tar ställning till.
Herr talman! Fru Lewén-Eliassons senaste anförande var faktiskt ganska intressant. Det innebar, såvitt jag förstår, att hon gick tillbaka till statsutskottets uttalande år 1968. Hon sade nu att det mycket väl kan tänkas att t.ex. vietnamhjälpen kommer att ställa sådana krav att vi ganska avsevärt måste öka totalramen för anslagen. Att det skulle behöva bli fallet är precis vad vi har sagt. Eftersom det här är fråga om en ganska stor insats, kanske 100 miljoner kronor eller mer, måste SIDA, om man skall kunna planera för en effektiv hjälp, veta att det finns medel till förfogande. Den tanken har avvisats i utskottsutlåtandet och utrikesministern har avvisat den i en lång debatt i kammaren för några månader sedan, men nu har fru Lewén-Eliasson tydligen gått tillbaka till den ståndpunkt som vi var överens om 1968 och som jag har drivit i en reservation och i debatten här. Nu återstår egentligen bara att fråga utrikesministern om han delar fru Lewén-Eliassons mening att vietnamhjälpen kommer att kräva väsentligt högre anslag till biståndsändamål.